Fru talman! Anders Nilsson säger att ökningen av de statligt styrda spelen har stagnerat och nämnder några exempel på det. Nu är den statliga spelmarknaden ganska omfattnade. Man har faktiskt också hittat på nya spel under tiden. ATG:s verksamhet har inte stagnerat, tvärtom. Kammaren har tidigare i dag behandlat ett utskottsbetänkande med anledning av en proposition, och där påvisas att statens andel av det spelet ökar. Det är bara att konstatera att den utvecklingen kommer att fortsätta. Samtidigt har idrottsrörelsen försökt ta upp konkurrensen med statliga spel tillsammans med Penninglotteriet. Resultatet är nu känt; det gick inte. Man hade inte möjlighet att inom ramen för ens försöksverksamheten ha sådana villkor att det var möjligt att ta upp konkurrensen. Detta har såvitt jag förstår fått Riksidrottsförbundet att ändra sin tidigare inställning. Man är nu mer intresserad av att få del av statliga spelpengar direkt. Det är kanske en av orsakerna till att man inte begärde den här utredningen. Utskottet anför att det framstår som naturligt att en sådan utredning kommer till stånd. Men nu kommer utredningen såvitt jag förstår ändå inte till stånd. Utskottsmajoriteten har nämligen hela tiden sagt att utredningen skall tillsättas under förutsättning att Riksidrottsförbundet begär det, och det gör alltså inte Riksidrottsförbundet. Jag vill upprepa att det således är en folkrörelse som inte begär en utredning. Men det finns ju fler folkrörelser. Hur ställer sig utskottsmajoriten om dessa begär en utredning? Jag kan sedan inte förstå att man ständigt diskuterar frågan om den självständiga folkrörelsen. I centerns ögon är självklart alla folkrörelser självständiga. Men vi har faktiskt inom utskottets ram att yttra oss över förslag till fördelning av medel och stöd till folkrörelserna. Ett sådant stöd är att förbättra möjligheterna för folkrörelserna till en ökad egenfinansiering, något som de själva vill ha. I alla framställningar och uppvaktningar framförs önskemålet om ökade möjligheter till självfinansiering. De vill inte helt tilllita sig på statliga direkta anslag. Därför anser jag, fru talman, det ytterst beklagligt att man i detta fall inte har tagit vara på detta unika tillfälle att få till stånd en översyn.

Fru talman! Anders Nilsson ställde två frågor till mig. Den första var om vpk:s förslag skall tolkas så att anslagets storlek skall bestämmas av riksdagen och inte specialdestineras via det statliga företaget Tipstjänst. Det är en korrekt tolkning. Det är exakt så vi menar. Den andra frågan gällde storleken på anslaget. Själva frågan hade lydelsen: Avser förslaget i vpk-reservationen att den andel som ankommer på idrottsanknutna spel skall överföras till idrotten? Det är också korrekt. Det menade vi i princip när vi ställde förslaget första gången. Det var alltså bara fråga om idrottsanknutna spel inom AB Tipstjänst. Om idrotten behöver mera stöd, skall anslaget från samhället sida naturligtvis öka.

Fru talman! Jag försökte också betona att detta handlar om mer än idrottsrörelsen, Anders Nilsson. Men i kraft av sin storlek får den bryta väg. Det finns i det här avseendet inga delade meningar mellan den och de andra ideella organisationerna. Det framgick likaledes i Anders Nilssons eget anförande, som också mycket kom att handla om idrottsrörelsen. Jag tror att det är naturligt att det blir så. Anders Nilsson sade att riksdagen har begärt en redovisning hur stort stödet till idrottsrörelsen är. Det är naturligtvis riktigt, och det är säkert också behövligt. Men det viktiga nu är att finna former för hur vi skall öka det stödet. Såvitt jag har förstått är vi överens om att detta måste ske om vi skall kunna ge idrottsrörelsen och de andra organistionerna de förutsättningar de måste ha för kunna utöva sina viktiga verksamheter. Sedan till riksidrottsmötet och dess nej, som enligt Anders Nilsson var ett rungande nej. Jag är inte så säker på att det var så rungande. Om man t.ex. lyssnade till diskussionen som fördes vid det seminarium vi båda var på fanns där sannerligen delade meningar. Det man var rädd för var att man skulle hamna i en långbänk och att vi skulle förhala frågan under åratal. Jag tror att det mer handlade om olika sätt att se på hanteringen av ett sådant problem. Vi vet att utredningar i dag i regel inte utgör några femårsprojekt, utan många av dem har mycket kortfattade direktiv. Jag anser alltså inte att det är särskilt anmärkningsvärt att vi nu skulle försöka få till stånd en utredning. Jag tror att det mer handlar om de olika sätt på vilka vi arbetar. Vi är överens om att vi på ett eller annat sätt måste ge organisationerna bättre förutsättningar, framför allt för att de skall klara sin ungdomsverksamhet. Jag vet inte hur detta skulle gå till utan att vi får en sådan utredning till stånd, Anders Nilsson. Jag måste också poängtera det som Jan Hyttring här senast tog upp, nämligen utskottsmajoritetens skrivning. Man säger följande:”Det framstår som naturligt att en sådan utredning kommer till stånd.” Detta måste väl rimligen vara lika naturligt nu, trots den förda diskussionen på riksidrottsmötet?

Fru talman! För oss som hade förmånen att vara med och följa debatterna i Östersund framgick det med all önskvärd tydlighet att ekonomin är ödes frågan nr 1. Det uttalades både under mötet och vid ett speciellt seminarium som rörde finansieringen av idrottsrörelsen. Man betonade också, vilket vi moderater hela tiden har gjort, betydelsen av de små föreningarna. Man sade att man måste finna en väg att kanalisera medlen ut till föreningarna. När det sedan gäller den utredning som riksidrottsmötet sade nej till skall vi komma ihåg att Riksidrottsstyrelsen förordade denna utredning. Det var den enda punkt på vilken Riksidrottsstyrelsen fick bakslag. Jag instämmer med Jan Hyttring och med andre vice talmannen Christer Eirefelt i att det inte finns någon anledning att ta detta avslag från riksidrottsmötet till intäkt för att vi här i riksdagen inte skulle begära en utredning. Vill man värna om idrottsrörelsens karaktär av fri och självständig folkrörelse, vilket vi väl alla vill, är det en förutsättning att man ser till att denna idrottsrörelse får en sådan möjlighet. Det finns nu olika sätt att finansiera idrottsrörelsen. Vi vet hur man i Östersund betonade alla dessa olika ekonomiska problem. Hur skall man finansiera de små föreningarna? Hur skall man bära sig åt för att klara av detta? Det finns förslag. Men jag anser att vi bör ha en heltäckande parlamentarisk utredning, som tar upp alla dessa olika spörsmål, för att vi skall hitta rätt. En sådan utredning är en förutsättning för en fri och oberoende folkrörelse.

Fru talman! Jag vill första tacka Alexander Chrisopoulos för de svar han givit på mina frågor. Jag tycker för min del att dessa på ett mycket bra sätt klarlägger den inställning vpk har. Frågan om anslagens storlek får vi närmast ta upp till debatt när budgetpropositionen presenteras. När det gäller den utredning som vi diskuterar vill jag säga följande. Situationen är den, att det på de idéburna folkrörelsernas område har skett ett flertal utredningar under de senaste åren som resulterat i förslag som inte ännu har realiserats, vilket jag tidigare sade. Det är för deras del absolut inte fråga om att utreda mer, utan att komma med konkreta förslag. Såvitt jag känner till har man från deras sida inte kommit med några krav på något ytterligare statligt utredande. Då kvarstår frågan om idrottsrörelsen. Den har faktiskt klart och tydligt, mot sin styrelses uppfattning, sagt nej till en utredning. Detta är ett besked som är mycket klart. Vi skall när det gäller självständiga och fria folkrörelser — jag håller med Jan Hyttring om att alla de folkrörelser vi har är fria och självständiga — inte sätta i gång en stor utredningsapparat mot deras vilja. Jag har inte för avsikt att göra detta till en stor fråga eller att gräla med mina meddebattörer om detta. Jag tror att de flesta av er så småningom vid litet närmare eftertanke kommer att finna att detta ändå är en rimlig utgångspunkt. Om man skall utreda folkrörelsernas villkor ur ekonomisk eller annan synpunkt förutsätter detta att folkrörelserna själva vill ha en sådan utredning och är beredda att positivt medverka till den.
Fru talman! Efter detta inlägg från Anders Nilsson kan jag konstatera att det inte längre framstår som naturligt att man gör denna översyn. Vi vet allihop som deltar i den här debatten att möjligheterna försämras för varje år. Vi har hört att man är rädd för att en sådan här utredning tar lång tid. Det snabbaste sätt på vilken riksdagen kan begära en sådan utredning är att rösta för reservation 1 vid den kommande omröstningen. Då får man till stånd en utredning mycket snart. Jag vill återigen poängtera att vi hört en del av folkrörelsen, visserligen en mycket stor och kraftfull del, uttala sig mot en utredning gentemot sin styrelses uppfattning. Men jag är säker på att den här utredningen kommer till stånd. Genom att socialdemokraterna nu står över är det faktiskt de som förhalar frågan, och inte vi andra som vill ha utredningen till stånd.
Fru talman! De krav på samhället som ställdes på riksidrottsmötet är, som jag sade i mitt tidigare inlägg, mycket stora. Man skulle möjligen kunna uppskatta de kraven i pengar till runt en halv miljard, dvs. 500 milj.kr. Detta är en mycket grov uppskattning, och jag vill inte stå för den exakta siffran. Idrottsrörelsen har i sin bedömning av läget funnit att det är bättre att direkt med regering, departement, politiska partier och andra diskutera och förhandla om dessa frågor än att göra det inom en utredningsram. Och jag menar att vi, de folkvalda, skall respektera detta. När det gäller skrivningen vill jag påpeka att mot bakgrund av att det är över 20 år sedan idrottsutredningen gjordes kan det vara naturligt att göra en ny utredning. Men detta förutsätter, som jag flera gånger har velat betona, att idrottsrörelsen är beredd att medverka i utredningen, att de vill ha den och att de ställer upp för den. Så är inte fallet. Enligt mitt sätt att se faller då denna tanke. Till Jan Hyttring vill jag säga att kommittédirektiven med anledning av utredningen om skatt på vissa spel — bl.a. vad gäller AB Trav och Galopp - innebär att utredningen skall se över och jämka ihop beskattningen i fråga om Trav och Galopp, Penninglotteriet och Tipstjänst så att det blir en större enhetlighet i detta. Villkoren för Trav och Galopp kommer då naturligtvis också att bli föremål för överväganden. Den som utredningsvägen vill försöka påverka hur vinsterna från dessa spel skall utformas kan lämpligen göra det via denna utredning. Det är visserligen en enmansutredning, men den tar ju ändå in synpunkter och förankrar sina tankar och förslag på olika håll.